Fru talman! Med hänvisning till den debatt vi förde den 31 maj ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag ber att i likhet med Lennart Andersson få yrka bifall till det av Rolf Dahlberg nyss framställda yrkandet.

Fru talman! Regeringens och utskottets förslag om att införa en möjlighet till kroppsvisitation av asylsökande, såväl vuxna som barn, de två föreslagna nya grunderna för förvarstagande av vuxna asylsökande samt den nya paragrafen om förvarstagande av barn innebär enligt folkpartiets mening allvarliga inskränkningar i de grundlagsskyddade frioch rättigheterna. Vi har därför utnyttjat den rätt att begära nya lagförslag vilande som regeringsformen ger möjlighet till i sådana fall. Konstitutionsutskottet har redan konstaterat att ovan nämnda lagparagrafer faller under den bestämmelsen och alltså kan vilandeförklaras i ett år. Detta skapar ytterligare betänketid och ger möjligheter till en offentlig debatt — inte enbart för riksdagen utan även för en intresserad allmänhet. Jag vill uppmana socialdemokraterna, inte minst invandrarminister Maj Lis Lööw, att använda denna betänketid till att se över den så omstridda paragrafen om förvarstagande av barn. Det är mycket allvarligt att en lång rad mycket seriösa och välmeriterde jurister har en tolkning av den föreslagna paragrafen som går tvärt emot departementets tolkning av samma paragraf. Det vore direkt dumt att tvinga igenom en lagparagraf om vars tillämpning i praktiken det råder så diametralt motsatta åsikter. Jag utgår från att invandrarministern kommer att använda den betänketid som nu skapas för att söka finna en formulering som kanske kan få en mer entydig tolkning. Vårt vilandeyrkande kräver inga särskilda övergångsbestämmelser. Den föreslagna möjligheten till kroppsvisitation har inte funnits tidigare — att leva utan den är åtminstone för oss i folkpartiet ingen katastrof, utan tvärtom önskvärt. Detsamma gäller de två nya förslagen till utökade grunder att ta vuxna asylsökande i förvar. Under betänketiden kan man möjligen ytterligare fundera över det faktum att Sverige i UNHCR tagit ställning mot möjligheten att frihetsberöva asylsökande enbart i utredningssyfte. För oss i folkpartiet behövs inte heller någon paragraf som gör det möjligt att ta barn i förvar. Vi klarar oss utan detta. Men det gör inte socialdemokraterna. Av denna enda orsak har man framlagt ett utvidgat yrkande om vilandeförklaring, så att den gamla lagstiftningen sedan kan klippas in i de hål i den nya lagstiftningen som uppstår. Enda skälet till den socialdemokratiska begäran om vilandeförklaring och för all del även till den moderata och centerpartistiska är att dessa partier uppenbarligen inte står ut med tanken att man inte skall ha lagliga möjligheter att frihetsberöva flyktingbarn under ett år framåt. Hela den cirkus som uppstått i kammaren sedan debatten i förra veckan springer ur detta faktum. Därför säger vi nej till det socialdemokratiska vilandeyrkandet. Vad gäller de övergångsbestämmelser som blir följden av det utvidgade vilandeyrkandet får dessa helt bli majoritetens ansvar. För vårt vilandeyrkande krävs nämligen inga särskilda övergångsbestämmelser, enligt konstitutionell expertis. Jag vill med detta, fru talman, yrka bifall till de reservationer folkpartiet fogat såväl till det ursprungliga betänkandet som till det nya betänkandet från socialförsäkringsutskottet i detta ärende, samt till vår med miljöpartiet och vpk gemensamma begäran om vilandeförklaring.
Fru talman! Åberopande debatten i onsdags, den 31 maj, vill jag härmed bara yrka bifall till centerns reservationer nr 3, 11, 12, 19 och 27 som är fogade till betänkandet och i övrigt till utskottets hemställan.
Fru talman! Med hänsyn till den omfattande debatt som vi har haft i detta ärende tidigare yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer och till det särskilda yrkande som vpk har undertecknat.

Fru talman! Jag instämmer i Maria Leissners och Alexanders Chrisopoulos tal, men jag vill tillägga att den springande punkten i denna lag är kostnadsansvaret för transportörerna. Det kunde vi inte inse faller under regeringsformen, eftersom det ligger utanför riket. De fina punkter som vi nu kommer att kunna behandla och som skall bli bättre till nästa år kommer att visa sig inte så viktiga, eftersom det inte kommer så många barn hit. Först yrkar jag bifall till alla relevanta reservationer i betänkande SfU19 som företrädare för miljöpartiet har undertecknat och dessutom till reservation 49, mom. 51, där mitt namn inte finns med. Dessutom vill jag understryka vad som framhålls i det särskilda yttrandet nr 7 på s. 13 i betänkandet. Den nya utlänningslagen har utsatts för ett märkligt förfarande. Då menar jag inte återförvisande av lagen enligt regeringsformen 2:12, då tre punkter var grunden för återförvisningen. Detta kan göras med full rätt för att även komma åt lagen i övrigt. Att använda vilandeinstitutet i ett fåtal paragrafer för att komma åt hela ändamålet är möjligt. Fundamentet som den nya lagen vilar på är kostnadsansvaret för flygbolag och rederier. Genom den paragrafen kommer det inte att bli många utomeuropeiska flyktingar att göra asylutredning om, och det är säkert avsikten med lagen. I yrkande 2 av socialdemokraterna, centern och moderaterna utnyttjade majoriteten minoritetsskyddet, för att få igenom lagen. Detta är dock inte avsikten med 2:12 i regeringsformen. Den är ett skydd för minoriteten. Det räcker att minst en sjättedel av riksdagens ledamöter skall enas om ståndpunkten för att en ny lag skall ses över och sakbehandlas igen. Då får KU yttra sig över om paragrafen är tillämplig i berörda fall. Återförvisningsinstitutet har endast formellt skötts riktigt, med en sakbehandling utan substans och innehåll i utskottet. Tanken bakom minoritetsskyddet är att man vid sakbehandlingen skall finna kompromisser. Det har varit en parodi på sakbehandling, och enligt min uppfattning bara för att få igenom lagen. Vi lägger på nytt fram yrkandet av Claes Roxbergh, i ny form. Det är utdelat på ledamöternas bänkar och har följande lydelse: Vi yrkar med åberopande av 2 kap. 12 § och 20 § regeringsformen att
Fru talman! Med hänvisning till den debatt vi har haft om socialförsäkringsutskottets betänkande 22 här i kammaren, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Det innebär alltså avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag hade hoppats på att Doris Håvik och socialdemokraterna skulle ha haft en något mer utförlig motivering av sitt förslag till övergångsbestämmelser. Vi har både i förra veckan och nu i dag enbart fått höra en hänvisning till de lagrum som åberopas — ingen som helst motivering och inte heller någon förklaring av vad dessa lagrum åsyftar för någonting. Som sagt: Jag beklagar det faktum att vi inte har fått någon sakdebatt om detta yrkande.

Konstitutionsutskottet har i yttrande till socialförsäkringsutskottet förklarat att 2 kap. 12 § tredje stycket är tillämpligt på nu nämnda bestämmelser. Enligt 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen kan kammaren ändå nu omedelbart anta de nämnda föreskrifterna i utlänningslagen om minst 5/6 av de röstande förenar sig om beslutet. Jag ställer därför proposition på att utskottets förslag till 5 kap. 2 § första stycket såvitt avser kroppsvisitation, 6 kap. 2 § första stycket 1. och 2. samt 3 § utlänningslagen skall omedelbart antas. Om 5/6 majoritet inte uppnås kommer utskottets förslag till nyssnämnda föreskrifter att återförvisas till socialförsäkringsutskottet för att vila i minst 12 månader räknat från den 29 maj 1989.

Herr talman! Vi skall nu i dag debattera finansutskottets betänkande nr 29 om den kommunala ekonomin. Det rör för kommun och landsting utomordentligt viktiga frågor såsom det kommunala skatteutjämningssystemet, skatteutjämningsavgiften, den extra skatteutjämningsavgiften, anslagen till kommunerna avseende kompensation för slopad kommunal företagsbeskattning, slopande av kommunal garantibeskattning och fördelningen mellan generella och specialdestinerade statsbidrag m.m. Det innebär att det i utskottsbetänkandet, som innehåller en rad reservationer, tas upp många tekniskt besvärliga frågeställningar, som alltför få människor har en klar inblick i, men som trots detta är av stor betydelse för oss alla som skattebetalare och medborgare. Ett sådant viktigt ärende förutsätter man blir berett och behandlat i så god tid att alla inblandade parter har en möjlighet att lägga sina synpunkter på förslaget. Jag skall trots detta försöka korta ner mitt anförande. Speciellt viktigt är att kommuner och landsting måste ta hänsyn till många av de saker som vi skall besluta om i dag, framför allt i sina kommande budgetarbeten. Årets budgetproposition innehöll dock endast ett allmänt resonemang på knappt en trycksida. De konkreta förslagen på det kommunalekonomiska området uppsköts till kompletteringspropositionen. Vi moderater däremot analyserade utförligt i en kommittémotion det kommunalekonomiska läget och redovisade våra förslag till reformer. Vår motion, liksom motioner från de andra oppositionspartierna, har sedan fått ligga obehandlade i väntan på regeringens förslag. Som vi föreskickade i januari, har den inträffade förseningen på tre och en halv månader medfört olägenheter för kommuner och landsting. Planeringen inför 1990 har redan kommit en god bit på väg. Ovissheten om statliga bidrag, pålagor och föreskrifter skapar naturligtvis avsevärda svårigheter i det kommunala planeringsarbetet. Till nöds hade man för en enstaka gångs skull kunnat acceptera detta om den extra betänketiden hade lett till ett genomarbetat förslag. Men framställningen i kompletteringspropositionen är vad gäller den kommunala ekonomin kortfattad, analysen är grund och förslagen enligt min uppfattning rutinbetonade. Finansministern upprepar — för vilken gång i ordningen vill jag låta vara osagt — att den kommunala utgiftsexpansionen överskrider den av riksdagen målsatta takten av 1 26, men han gör som vanligt inget åt problemet. Liksom under tidigare år förutses en god finansiell utveckling i kommunerna till följd av eftersläpande ökning av skatteintäkterna och avtagande löneoch kostnadsstegring, och som vanligt är den senare prognosen alltför optimistisk. Enda nyheten kan sägas vara uppmaningen till kommunerna att eftersträva mer rationell hantering av sitt realkapital. Förmodligen är det de av riksrevisionsverket påtalade bristerna i detta avseende på det statliga området som ligger bakom. Särskilt beklagligt är det att regeringen ännu inte har tagit sig samman till att föreslå den ofrånkomliga åtgärden att samtidigt reducera de specialdestinerade statsbidragen och den omfattande reglering som åtföljer dessa. Jag minns en debatt som Arne Andersson i Gamleby och jag hade för snart tre år sedan om denna fråga, då vi var relativt överens. Nu har dock skillnaden mellan oss ökat. Kanske blir det en förbättring till nästa år, eftersom finansdepartementet har utgivit en rapport från expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Ds 1989:26, om statsbidrag till kommuner, ”Allt på en check eller lite av varje”, en jämförelse mellan Norge och Sverige av Jan Thore Pedersen. Denne Pedersen är inte nådig mot vårt kommunalekonomiska system. Det gäller då speciellt frågan om de specialdestinerade bidragens effekter. I sammanfattningen på s. 9 skriver han sålunda: ”TI Sverige består överföringarna till kommunerna huvudsakligen av specialdestinerade överföringar. Många problem är förbundna med de specialdestinerade överföringarna. Det är vanskligt att styra kommunerna med hjälp av sådana bidrag. Erfarenheterna av dessa bidrag och deras förväntade stimulanseffekt är inte entydiga. Bidragen är arbetskrävande, de ger inte alltid det bästa resursutnyttjandet, och de kan ge utrymme för extravaganta” lösningar och begränsa möjligheterna till omprioritering och nytänkande. Systemet är också illa lämpat för enhetlig fördelningsmässig styrning.” Enligt Pedersen varierade under 1987 de intäkter av skatteöverföringar och statliga överföringar som primärkommunerna disponerade från 11 300 kr. till 21 000 kr. per invånare. Motsvarande variation för landstingskommunerna är mellan 8 600 kr. och över 12 000 kr. per invånare. Man kan därför ställa sig frågan vad dessa stora intäktsskillnader beror på och varför de statliga överföringarna inte ger en jämnare intäktsfördelning. Vad finner då Jan Thore Pedersen? Jo, tendensen är den att ju högre skatteintäkt per invånare en kommun har, desto mer får den ut i specialdestinerade bidrag. När över 80 6 av överföringarna är specialdestinerade bidrag får detta helt klart fördelningsmässiga konsekvenser. Skatteutjämningsbidragets fördelningsverkningar går i stor utsträckning i en riktning som står i motsats till de specialdestinerade bidragen. Det finns en tendens till att kommunen med medelstora eller låga skatteintäkter får största kompensationen. Det finns likväl stora skillnader mellan hur mycket kommuner med samma skatteintäkt får i skatteutjämningsbidrag. Sammantaget var det varken kommunerna med höga eller låga skatteintäkter som fick mest i statliga överföringar, utan några av kommunerna med medelstora skatteintäkter. För några av dessa kommuner var överföringarna så stora att de får de högsta disponibla intäkterna inom kommunsektorn. Särskilt gäller detta kommuner i norra Sverige. Kommuner med låga skatteintäkter i södra Sverige klarar sig sämst. Är det ett sådant system vi vill ha? Knappast. Vi moderater har varit mycket kritiska. Andra har också varit kritiska. Vi har föreslagit ett annat tillvägagångssätt, med en högre skatteutjämning, och att de specialdestinerade bidragen skall ges i en klump, utan pekpinnar. Då får vi ett bättre fungerande system. Bidragssystemet bör, enligt oss moderater, främst inriktas på att utjämna de skillnader som finns i skattekraft och kostnader mellan olika kommuner. Det varierar ju mycket kraftigt. Enligt vår uppfattning talar det för att ett kommunalt skatteutjämningssystem bör bibehållas och förstärkas. Ett sådant system skulle utjämna skillnader i de yttre förutsättningarna som kommunerna inte själva kan påverka i någon nämnvärd utsträckning. Det gäller i första hand skatteunderlaget, befolkningssammansättningen och kostnadsläget. Det gäller däremot inte kostnadsskillnader orsakade av olika standardnivåer på verksamheten eller, vilket också förekommer, misshushållning. Därigenom får, enligt min uppfattning, landets kommuner rättvisa grundförutsättningar. Den kommunala skattesatsen skall, enligt moderat uppfattning, vara ett uttryck för den kommunala självstyrelsen och spegla den avvägning mellan offentlig och enskild verksamhet som kommunens befolkning väljer. Det nuvarande skatteutjämningsbidraget uppmuntrar inte kommuner med hög skatt att sänka sina skattesatser. I stället har riksdagen infört ett moment av regionalpolitisk karaktär i systemet, som på intet sätt avspeglar om en kommun är fattig eller rik, utan enbart var kommunen är belägen geografiskt. Det visar Pedersens undersökning mycket klart. Skatteunderlaget för fysiska personer skall utgöra underlaget för den skattefinansierade delen av kommunens verksamhet. Rundgång av bidrag och avgifter mellan stat och kommun måste undvikas. Därför skall inte några statliga avgifter på skatteunderlaget förekomma. Ett system där kommunen betalar in skattepengar till staten, som sedan i sin tur betalar tillbaka dem i form av riktade bidrag, är inte bara opraktiskt utan leder också till fördyringar och urgröpningar av den kommunala självstyrelsen. Skatteutjämningsavgiften bör därför, enligt vår uppfattning, avvecklas i sin helhet. Den särskilda skatteutjämningsavgiften, den s.k. Robin Hood-skatten, har utvidgats i så stor omfattning och fått en sådan utformning av skatteskalan att det innebär stora förändringar av hela skatteutjämningssystemet. Vi moderater anser därför, tillsammans med folkpartiet, att en lagrådsgranskning av förslaget vore befogad. Reglerna innebär ju att nära nog varje kommun, framför allt i Stockholmsområdet, särbehandlas enligt minst sagt godtyckliga regler. Den kommunala beskattningsrätten är för de kommuner som berörs av den särskilda skatteutjämningsavgiften en ren chimär. Det är staten som genom den progressiva skalan tvingar sparsamma kommuner att drastiskt höja skatten. Det finns således, som vi ser det, starka skäl för att utskottet skulle ha låtit lagrådet granska i vilken utsträckning den nu föreslagna utformningen av avgiften är riktig. Det är kommunens invånare och skattebetalare, inte kommunen, som betalar den särskilda skatteutjämningsavgiften. Invånare med låga inkomster i kommuner som drabbas av Robin Hood-skatten kan därigenom få betala utgifter för invånare med höga inkomster i andra kommuner, och det är väl knappast rätt. Skatteutjämningsavgiften är i praktiken en helt ny form av skatt, en statskommunal skatt, som fastställs av staten och får betalas av kommunens invånare oavsett ekonomiska förutsättningar. Därigenom blir det inte kommuninvånarna som bestämmer den kommunala skattesatsen utan staten, eftersom avgiften betalas med kommunala skattemedel. Fördel De kraftiga kommunalskattehöjningar som i höstas genomfördes i många kommuner och landsting är djupt oroande. För att motverka tendenser till höjd genomsnittlig utdebitering och därmed ytterligare begränsad valfrihet för medborgarna skall ett kommunalt skattestopp införas. Ett skattestopp måste dock utformas så, att det inte hindrar skatteväxlingar som ett resultat av förändringar av uppgiftsfördelningen mellan kommuner och landsting — ett exempel som vi nu står inför när det gäller åldringsvården. För att stimulera kommuner att sänka skatterna bör kommuner med särskilt hög utdebitering, över 17 kr., få extra utjämningsbidrag. Detta extra skatteutjämningsbidrag skall utbetalas med 50 96 av skattesänkningen ner till 17 kr. då skattesänkningen genomförs. Skatteutjämningen ger därigenom ett incitament till lägre skattesatser och minskade utdebiteringsskillnader mellan olika kommuner. Detta är särskilt motiverat eftersom skatteutjämningssystemet hittills har stimulerat höjningar, som har pressat upp de kommunala skattesatserna. Endast med en långsiktig balans mellan nettokostnader och löpande skatteintäkter erhålls en god och solid ekonomi på den kommunala sidan. Detta gör det än mer angeläget att den kommunala konsumtionstillväxten upphör. De dynamiska effekterna av sänkta skatter och brutna kommunala monopol innebär att kommunsektorns ekonomi totalt sett skulle förbättras med den politik som vi moderater förordar. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till de reservationer som har moderata företrädare, reservationerna 1, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23 och 24.

Herr talman! Många människor upplever i dag en kris i den offentliga sektorn. Det är köer till dagis, köer till operationer, köer till gruppboende för dementa, köer till hemtjänst, m.m. Det handlar om brist på platser och brist på personal. Det är främst kommunernas verksamhet detta gäller. Vad har regeringen och utskottsmajoriteten att säga om detta problem? Ingenting. I propositionen kan man se att de offentliga utgifterna kommer att växa rejält framöver om ingenting görs. Att utvecklingen har hållits någorlunda i schack hittills beror på att de offentliganställdas löner har släpat efter och på att kommunala investeringar och underhåll har eftersatts. Det kan givetvis inte fortsätta. Varken regeringen eller utskottsmajoriteten har någonting att säga i fråga om detta problem heller. Det verkar knappt som om socialdemokraterna är medvetna om att det finns en kris i den offentliga sektorn. Alla andra människor vet det. Det enda som framgår av betänkandet är att kommunernas ekonomi kommer att falla ihop om de inte får bukt med prisoch lönekostnadsökningarna. Detta motverkas direkt av alla de förslag till höjda skatter och höjda 139 Prot. 1988/89:129 arbetsgivaravgifter som vi skall diskutera i morgon. Det är uppenbart att utsikterna för en bra kommunal ekonomi, med bra service till medborgarna utan kommunala skattehöjningar, är sällsynt dåliga med nuvarande ekonomiska politik. Herr talman! Riksdagen har under flera år uttalat sig för en tillväxt på högst 1 96 i kommunsektorn. Vi i folkpartiet står bakom detta beslut. Vi anser att sjukvården bör få växa något snabbare, med ca 2 26 och resterande delar därmed ganska långsamt. I praktiken har ökningen varit större. Trots detta har också kommunalskatterna börjat höjas under senare tid. Med den socialdemokratiska politiken kommer detta tyvärr att fortsätta. Är en utveckling som trots för stor volymökning innebär kris i verksamheterna i kombination med fortsatta kommunala skattehöjningar vad socialdemokraternas talesman vill rekommendera — fortsatt kris och fortsatta skattehöjningar eller i bästa fall bara det ena — antingen fortsatt kris eller ännu större kommunala skattehöjningar? Vi i folkpartiet vill inte ha någotdera av detta, och därför har vi också anvisat en strategi för att undvika det. Den säger socialdemokraterna nej till, utan att anvisa något annat i stället. Vi vill ha förändringar som innebär det vi kallar en inre och en yttre reformation. Den inre reformationen betyder decentralisering. Den har faktiskt gamla goda traditioner i Sverige. På högtidligt språk kallas det kommunal självstyrelse. Alla kloka tankar kommer faktiskt inte i bruna kuvert från regering och centrala myndigheter — tvärtom. Väldigt många idéer finns på lokal nivå, hos de människor som jobbar praktiskt med verksamheterna. Den yttre reformationen innebär mer av konkurrens och mer av enskilda alternativ. Det kommer t.ex. inte att vara möjligt att bygga ut barnomsorgen såsom riksdagen har bestämt om man inte också uppmuntrar enskilda alternativ till kommunala dagis. En annan viktig förändring som vi folkpartiet vill genomföra är större frihet för kommuner och landsting att använda statsbidragen utan den detaljstyrning från staten som finns i dag. Statsbidragen bör helt enkelt ges i mycket mera generell form. Denna fråga har vi diskuterat under flera år i samband med betänkanden om kommunernas ekonomi. Nu finns just en ny rapport, vilken Rune Rydén nämnde. Den är skriven av en norrman, som bör veta vad han talar om, eftersom han har varit med om att genomföra precis en sådan förändring av statsbidragen i Norge. Där får kommunerna i princip en påse med pengar som de får använda efter bästa förmåga till service till sina invånare. Även i Danmark har en sådan förändring genomförts. Det är bara i Sverige som det går mycket trögt. Den ena utredningen efter den andra har tillsatts sedan början av 80-talet, men just ingenting har hänt. Det verkar som om socialdemokraterna har en intensiv misstro mot att någon annan än staten skulle kunna fördela pengar till medborgarnas bästa. Herr talman! I detta betänkande finns tre förslag som gäller den s.k. allmänna skatteutjämningsavgiften. Två av dem är bra, och vi biträder dem. Den tredje förändringen gäller emellertid en avgiftshöjning med 8 öre per skattekrona för att betala ökade specialdestinerade statsbidrag. Detta är en förändring som enligt min mening går i alldeles fel riktning. Den betyder att de generella pengarna minskar och de speciella pengarna, som staten bestämmer hur de skall användas, ökar. Regeringen har föreslagit mycket detaljerade bestämmelser för hur barnomsorgen skall utformas för att kommunerna skall få pengar. Folkpartiet vill ha ett helt annat system som innebär att bidrag ges både till kommunal barnomsorg och till enskild barnomsorg på samma villkor. Det är också folkpartiets bedömning att de 900 milj.kr. som regeringen säger sig vilja anvisa inte kommer att räcka för att uppfylla målet om full behovstäckning inom barnomsorgen. Vi i folkpartiet är därför beredda att anvisa mer pengar till barnomsorgen men inte på det oerhört petiga sätt som socialdemokraterna vill, och avgiftshöjningen på 8 öre säger vi bestämt nej till. Herr talman! Det som har upprört sinnena allra mest i förslagen om kommunsektorn är nog den s.k. Robin Hood-skatten. Detta är en sällsynt orättvis skatt. Det formella namnet är den särskilda skatteutjämningsavgiften, vilket kanske inte låter så farligt. Den har funnits i några år, men nu utvidgas systemet mycket starkt. Minst 38 kommuner kommer att drabbas jämfört med sex i dag. Bl.a. kommer nästan varje kommun i Stockholmsområdet att särbehandlas. På fullständigt godtyckliga grunder uttas en särskild avgift. Det leder i praktiken till att kommunens skattesats ingalunda bestämts av kommunalpolitikernas och medborgarnas önskan om service och förmåga att sköta kommunen bra — utan det blir staten som bestämmer. Den kommunala självstyrelsen urholkas. Vårt krav på lagrådsgranskning, som Rune Rydén nämnde, avvisades av majoriteten ganska nonchalant och utan närmare motivering. Egentligen är namnet — Robin Hood-skatt — inte särskilt träffande. Robin Hood förknippas ju ofta med något fördelningspolitiskt positivt — att ta från de rika och ge till de fattiga. Så fungerar inte denna särskilda skatt. En effekt är nämligen att låginkomsttagare som bor i kommuner som drabbas av den progressiva Robin Hood-skatten måste betala till höginkomsttagare i andra kommuner. Tycker Arne Andersson i Gamleby verkligen att det är rättvist? En annan effekt är att kommuner som anstränger sig att hålla kostnader för administration och byråkrati nere och finna lösningar på invånarnas servicebehov som överensstämmer med de egna invånarnas önskemål plötsligt finner sig pådyvlade en extra skatt för att täcka utgifter i helt andra kommuner. Det är faktiskt en mycket dålig belöning för effektivitet och serviceanda. Folkpartiet anser att Robin Hood-skatten skall tas bort. Slutligen, herr talman, finns det några årligen återkommande frågor om kompensation för slopad företagsskatt och slopad garantiskatt, extra skatteutjämningsbidrag och krav på att regeringen skall göra konsekvensanalyser av vad olika förslag betyder för kommuner och landsting. Utskottsmajoriteten säger varje år att sådana konsekvensanalyser skall göras, om än med varierande entusiasm. Men vi borgerliga tvingas ändå varje år konstatera att regeringen inte gör som riksdagen säger. Jag skall nämna ett exempel. Regeringens förslag i kompletteringspropositionen, nämligen att den allmänna löneavgiften skall höjas med 2 96, skulle självfallet innebära mycket kraftiga kostnadsökningar för kommuner och landsting, likaså förslaget om en höjning av momsen. Men tror någon att det fanns minsta lilla rad eller minsta lilla analys av effekterna för kommuner och landsting i propositionen? Ingalunda. Inte heller fanns det någon analys av vad den socialdemokraktiska och centerpartistiska majoritetens skatteförslag i morgondagens betänkande innebär för kommuner och landsting.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

Herr talman! Den kommunala verksamheten har en väsentlig betydelse för Sveriges ekonomi. Ungefär en tredjedel av Sveriges samlade resurser används i den kommunala verksamheten. Det är då självklart att effektiviteten i den kommunala verksamheten är av största vikt. I dag kan vi konstatera väsentliga brister i kommunernas kapacitet. Det krävs en väsentlig utbyggnad av resurserna inom sjukvård, äldrevård och barnomsorg. Samtidigt diskuteras radikala förändringar av huvudmannaskapet vad gäller äldrevården. Primärkommunerna förutsätts överta väsentliga delar av vad som i dag ligger på landstingen. Jag skall försöka korta ner mitt anförande och avstå från alla de utvidgningar som jag hade planerat. Alla tycks vara överens om att det behövs en kapacitetsutbyggnad inom barnomsorg, äldrevård och sjukvård. En del anser att detta skall ske utan att verksamheten tillförs nya extra resurser. Jag tror att detta är orealistiskt. Det går inte att på rimlig tid och i rimlig omfattning klara nödvändig kapacitetsutbyggnad utan att tillföra verksamheten ytterligare resurser. Det är därför som vi i centern hävdar att kommunerna under ett par år måste få expandera med 2 I per år räknat i fast penningvärde. Detta ställningstagande grundar sig på en samtidig mycket stark medvetenhet om vikten, möjligheten och nödvändigheten av att effektivisera den kommunala verksamheten och om att det måste ske prioriteringar så att mindre angelägna verksamheter reduceras för att resurser frigörs för de mest angelägna uppgifterna. Dessutom vill jag betona vikten av att vi, jämsides med att det prövas flyttning av ansvarsgränser, minst lika seriöst måste pröva möjligheterna till ett ökat samarbete mellan t.ex. kommun och landsting. Att flytta ansvarsgränser undanröjer sällan grundorsaken till ett problem. Det innebär i de flesta fall bara en flyttning av problemet till en annan nivå eller till ett annat område. Det finns otaliga exempel på hur förvaltningsgränser kan vara lika svåra hinder för ett optimalt utnyttjande av de samlade resurserna som gränsen mellan en kommun och ett landsting. Det är en mycket tvivelaktig politik att i ett läge då hela den kommunala sektorn måste göra en mycket stor kraftanspänning och ödsla resurser och kraft på en uppslitande debatt Prot. 1988/89:129 om huvudmannaskap. 6 juni 1989 Produktivitetsutvecklingen inom den kommunala sektorn bedöms av många vara negativ. Nu är det mycket svårt att objektivt mäta produktiviteten inom t.ex. vården. Många patientbesök per läkare behöver inte innebära att den konkreta insatsen för bättre hälsa är större än när antalet patientbesök är mindre. När vi gör jämförelser mellan privat och offentlig vård måste vi vara medvetna om detta och om att den ekonomiska moroten i privatvården i hög grad är knuten till antalet läkarbesök. Vi i centern är positiva till en kompletterande och i viss mån konkurrerande privatvård, men vi vill samtidigt varna för den övertro som vissa partier har på att alla resursproblem i vården löses om vården blir privat. Det finns egentligen inget hinder för att ge samma friheter och samma stimulans i den offentliga vården som i den privata. Det krävs i första hand större kreativitet hos landstingsoch kommunpolitiker. De specialdestinerade statsbidragen har en mycket negativ styrningseffekt, för att inte säga låsningseffekt, på den kommunala verksamheten. De avlastar kommunpolitikerna ett ansvar som de bör ha inför sina väljare. De har också regionalpolitiskt bakvänd effekt. Vi i centern anser att de specialdestinerade bidragen snabbt måste omvandlas till rättvis och kraftfullt utbyggd kommunal skatteutjämning. Denna åsikt har vi drivit länge, och den delas nu också av moderaterna och folkpartiet. Vi har där en gemensam handlingslinje. Vi måste dock sätta ett frågetecken när det gäller moderaternas mycket omfattande indragning av resurser från kommunerna. Netto gäller det 6,5 miljarder, vilket motsvarar en ökning av utdebitering på ca 1:20. Moderaternas tal om att större frihet för kommunerna löser detta utan skattehöjning saknar all förankring i verkligheten. Verkligheten är i stället den att om moderaternas förslag skulle bli riksdagens beslut, skulle vi få uppleva en förödande kommunalskattehöjning som stenhårt drabbar dem som har den sämsta förmågan att bära höjda skatter. Även om jag anser att moderaterna är orealistiska i sina bedömningar om kommunernas effektiviseringsmöjligheter, finns det många möjligheter för kommunerna att använda sina resurser bättre. De kan utnyttja sin utrustning och sina byggnader bättre. De kan spara miljardbelopp genom bättre energihushållning och genom större självständighet i små enheter. Den decentralisering som Anne Wibble talade om har vi länge stått bakom. Det gäller dock att ge frihet i verksamheten, men frihet under ansvar. Det gäller också att skapa bättre arbetsmiljö och arbetsförhållanden för de anställda, vilket ger dem möjlighet att göra ännu bättre insatser. Jag vill sammanfatta dessa mycket summariska exempel på effektivisering som ett sätt att frigöra resurser genom att bruka bättre i stället för mer. Detta är det säkraste sättet att få ökad tillgång på nya resurser i den kommunala verksamheten. Det finns också andra saker som dramatiskt kan påverka kostnader och behov inom den kommunala verksamheten. Jag tänker då t.ex. på vår livsstil. Användningen av alkohol påverkar i högsta grad vårdbehovet. En radikalt minskad användning av alkohol är sannolikt den enskilda åtgärd som skulle 143 Prot. 1988/89:129 få den största positiva effekten på landstingens ekonomi. Även kommuner 6 juni 1989 nas socialkostnader skulle tveklöst minska väsentligt. Försämrad miljö i form m ir OT av sämre luft, vatten och ökad mängd av kemikalier i vår livsmiljö är avgörande orsaker till ökat vårdbehov. Herr talman! Jag vill med detta markera det starka sambandet mellan den kommunala ekonomin, miljö och livsstil, därför att det så sällan debatteras. Avslutningsvis vill jag göra några kommentarer till några av reservationerna. Centern anser att alla kommuner bör delta i skatteutjämningssystemet. Den särskilda skatteutjämningsavgiften är väl motiverad för att ge en rättvisare fördelning av skattekraften och därmed ge kommunerna mer lika förutsättningar att ge sina invånare en god service. Centern vill dock att ”golvet” för den särskilda skatteutjämningsavgiften skall ligga på 115 96 av medelskattekraften. Med det golvet finns det icke någon substans i något av de argument som folkpartiets och moderaternas företrädare fört fram i fråga om den särskilda skatteutjämningsavgiften. Centern föreslog i januari en förstärkning av den kommunala skatteutjämningen med 1,7 miljarder. Samtidigt ansåg vi att kompensationen för garantiskatt och skatt från juridiska personer skulle utgå. Genom de beslut som riksdagen har fattat under innevarande riksdagsår har vårt förslag om förstärkt kommunal skatteutjämning avslagits. Det saknas alltså i dag möjlighet att fullfölja helheten i våra förslag. Vi har på ingen punkt ändrat åsikt eller målsättning, men det är meningslöst att yrka bifall till kvarstående delar av våra förslag, då de ensamma skulle få helt andra effekter än helheten av våra förslag. Vi återkommer självfallet så snart det är möjligt med nya heltäckande förslag. Regeringen föreslår förstärkta bidrag till barnomsorgen med 900 miljoner. Huvuddelen finansieras genom avgifter från kommunerna. Bidragsreglerna ger en ur centerns synpunkt ej önskvärd styreffekt. Denna styreffekt och den ökade rundgången av skattepengar är de tyngsta argumenten för att centern liksom folkpartiet säger nej till detta. Sedan till Anne Wibbles frågor. Att momsen inte höjs innebär minskade kostnader för kommunerna. Att mjölksubventionerna finns kvar innebär minskade kostnader för kommunerna. Inga nya allmänna arbetsgivaravgifter innebär också att kommunerna befrias från väsentliga kostnader. Det förslag som nu har lagts fram för riksdagen innebär uppenbarligen mycket stora fördelar för kommunerna. Vad gäller arbetsmiljöavgiften är jag säker på att Anne Wibble är väl medveten om att pengarna kommer tillbaka och ger en mycket bra utdelning för kommunerna. I stort sett är allt positivt för kommunerna i förslaget. Det innebär en radikal förbättring jämfört med tidigare förslag, och därför är det faktiskt angeläget att det genomförs, inte minst ur kommunernas synpunkt. Jag yrkar bifall till alla reservationer där centern finns med.

Herr talman! Det verkar som om Ivar Franzén har läst men inte förstått den moderata motionen. Ivar Franzén talar varmt för en kommunal expansion om 2 26 under de närmaste åren. Det är mycket intressant. Men 144 det framgår av utskottsmajoritetens skrivning att redan det är alldeles för mycket. Det är i varje fall vad centern förespråkar. En sådan politik skulle — Prot. 1988/89:129 dock onekligen leda till en överhettning i ekonomin totalt sett. Det skulle bli 6 juni 1989 effekten av det förslag som centern har utarbetat tillsammans med socialdemokraterna och som i stället syftar till en dämpning. Det är en mycket inkonsekvent politik som Ivar Franzén förespråkar — i varje fall strider det som han här säger mot det som morgondagens beslut gäller. Vi moderater har talat om behovet av en ökad produktivitet inom den kommunala sektorn i jämförelse med den privata. Produktiviteten inom den kommunala sektorn minskar ju för närvarande. Även om resurserna i kronor och ören räknat ökat har serviceutbudet minskat. Men om man kan öka produktiviteten, förbättras serviceutbudet. Det behöver inte kosta mera pengar. Detta har vi klart redogjort för i vår motion. Med en sådan politik är det möjligt att genomföra vad vi har förespråkat.
Herr talman! Två saker vill jag ta upp med anledning av vad Ivar Franzén sade. För det första vill jag göra ett klarläggande. Vi i folkpartiet avvisar inte mera pengar till barnomsorgen. Tvärtom vill vi faktiskt att mera pengar anslås till denna, vilket jag också sade i mitt huvudanförande. Vad vi avvisar är finansieringen. Jag tänker då på de 8 örena per skattekrona. Vi väljer att finansiera detta på ett annat sätt. För det andra visade Ivar Franzén idel välvilja gentemot kommunerna. Dessa skulle få expandera och få allt större resurser. Han sade t.o.m. att höjda energiskatter, höjda arbetsgivaravgifter osv. skulle vara någonting positivt för kommunerna. Jag undrar om Ivar Franzén har så god kännedom om den verklighet som kommunoch landstingspolitiker verkar i. Jag har ställt en konkret fråga: Hur är det med den analys av konsekvenserna som nämns i reservation 24 och som Ivar Franzén i dag anser bör finnas när man lägger fram förslag? Eftersom Ivar Franzén tydligen är så övertygad om att förslagen i fråga är bra för kommunerna, måste han ha gjort en analys. Det vore intressant om Ivar Franzén kunde tala om för kammaren varför det plötsligt skulle vara så bra för kommuner och landsting att få höjda energiskatter och höjda arbetsgivaravgifter.
Herr talman! Den analys som gjordes när det gäller det ursprungliga förslaget visade att kostnaderna i form av en ökad belastning för kommuner och landsting stannade på 4,4 miljarder. Enligt det nu aktuella förslaget ger energiskatterna 210 milj.kr. Man har tidigare sagt att det här säkert innebär en mycket positiv utdelning för kommunerna genom att det blir ett ökat utbud av arbetskraft. Dessutom finns det här flera mänskliga aspekter, t.ex. att många kan börja arbeta igen. Sammanfattningsvis, Anne Wibble, är det förslag som vi här lägger fram mycket positivare än tidigare förslag. Kommunerna måste jubla över detta förslag när de jämför det med det ursprungliga förslaget. Vi är helt överens, Rune Rydén, om att det behövs en ökad produktivitet i kommunerna. Jag har talat mycket för en sådan. Jag har själv viss erfarenhet 145 Prot. 1988/89:129 från kommunal verksamhet, och jag vet därför litet grand om hur sådana här frågor bör och kan hanteras. Vi ägnar oss inte åt drömmerier eller verklighetsflykt, Rune Rydén! Om man verkligen menar allvar med talet om att köerna inom sjukvården skall bort och att det skall finnas tillgång till barnomsorg, måste — tyvärr — extra resurser avsättas till kommunerna under den här perioden. Vi är fullt medvetna om att det innebär en ansträngning av ekonomin. Men det går inte att säga att de behov som finns skall tillgodoses, samtidigt som resurser dras in motsvarande netto 1:20 kr. i ökad utdebitering.

Herr talman! Jag tror att man ute i kommunerna skulle ha varit allra gladast om man slapp de 4,4 miljarder som Ivar Franzén nämnde. Det hade varit utmärkt. Det håller vi i folkpartiet med om. Det hade alltså räckt att säga nej till skattehöjningarna. Ivar Franzén påstår att kommuner och landsting skulle jubla över centerns och socialdemokraternas förslag. Men det är inte sant. Jag kan inte föreställa mig att någon kommunalpolitiker tror att det t.ex. blir lättare att få personal till vårdoch omsorgsarbete bara därför att man lägger på en extra löneskatt. Kan Ivar Franzén förklara för mig hur en höjning av kostnaden för arbetskraft med 1,5 96 kan göra det möjligt att få fler människor att ägna sig åt de angelägna uppgifterna inom vårdoch omsorgsområdet?
Herr talman! Ivar Franzén talade om viljan att bygga bort köer i kommuner och landsting och om att det är möjligt endast om resurserna utökas med 2 20. Men det är ju precis vad man har hållit på med under de senaste åren, och vad har inträffat? Jo, man har inte klarat av situationen. Köerna inom den offentliga sektorn har ökat. Vårdproblemen har förvärrats. Produktiviteten har blivit mindre. Man måste alltså pröva en annan väg. I viss mån har Ivar Franzén själv varit inne på detta med avreglering. De specialdestinerade bidragen skall bort. Kommunerna skall själva få bestämma i större utsträckning. Då kan man få en ökad produktivitet. Det är den väg som vi moderater har förespråkat. Vi säger alltså att resurserna inom kommunsektorn inte kan utökas ytterligare, för det skulle medverka till de ekonomiska problem som jag tidigare har påtalat. Men Ivar Franzén har inte bemött mina uppgifter i det avseendet. Om man väljer centerns väg, bidrar man till ökad inflation och större problem inom kommunsektorn, men kan inte öka utbudet av service och klarar inte av att hjälpa de människor i vårt samhälle som behöver hjälp. Nej, vi måste välja en annan väg, som bygger på ökad konkurrens. Slutligen tycker jag, Ivar Franzén, att man när man gör jämförelser åtminstone skall räkna rätt. Det har Ivar Franzén inte gjort.
Herr talman! Rune Rydén och jag får ta itu med matematiken efter 6 juni 1989 debatten — detta för att inte ta alltför mycket av kammarens tid i anspråk. Rune Rydéns resonemang får mig att tänka på bonden som skulle dra ned på kostnaderna. Han vande sin häst vid att inte äta. Men hästen dog och då sade bonden: Han hade nog klarat sig om han hade vant sig vid att inte heller dricka. När det gäller kommunerna för Rune Rydén ungefär samma resonemang som bonden. Enligt Rune Rydén gäller det att ta bort det som kommunerna skall leva av. Så till Anne Wibble. Folkpartiet vill liksom centern sänka skatten på arbete. Men vi redovisar dessutom delvis hur finansieringen skall gå till, nämligen genom höjningen av energiskatterna. De pengar som man därigenom skulle få in kunde användas till att finansiera sänkningen av skatten på arbete. Då går det inte att undvika höjda skatter. Det är förklaringen till förslagen till höjda energiskatter. En sådan åtgärd skulle få positiva effekter också ur styrningssynpunkt, vilket ytterligare talar för den här åtgärden.

Herr talman! På detta riksmötes näst sista dag — eller möjligen nästnäst sista dag — har vi att ta ställning till finansutskottets betänkande om den kommunala ekonomin. Men ett betänkande som handlar om kommunal ekonomi inkluderar faktiskt också synen på den offentliga sektorn. Det är alldeles uppenbart att regeringen även i detta avseende är på väg från ett solidariskt samhälle — där den offentliga sektorn skall vara en garant för att människor behandlas lika och där alla, oberoende av plånbokens tjocklek, skall garanteras rätten till likvärdig service, sjukvård och omsorg — och mot en samhällssyn som innebär att man anammar den borgerliga propagandan om att den offentliga sektorn skulle vara tärande och ineffektiv. Det är dock inte bara dagens beslut som påverkar kommunernas ekonomi. Även kompletteringspropositionen, som vi skall fatta beslut om i morgon, innehåller förslag till pålagor för kommunerna. Men dessa har vi i vpk sagt nej till. Jag tänker närmast på den s.k. arbetsmiljöavgiften, som i praktiken innebär att staten drar in pengar som t.ex. skulle ha kunnat användas till högre löner för de anställda inom kommuner och landsting. Vi har från vpk:s sida krävt att kommuner och landsting skall undantas från denna avgift. Det innebär självklart inte att kommuner och landsting inte skulle kunna få del av de arbetsmiljösatsningar som utlovas. När man hör de borgerliga företrädarnä, speciellt moderater och folkpartister, kan man undra vad vi skall ha en offentlig sektor till i Sverige. Som vpk ser det är den offentliga sektorn basen för vår välfärd. Den är uppbyggd för att skapa ett demokratiskt och rättvist samhälle. Den är inte till för att bära sig i ekonomiska termer. De senaste tio-tolv åren har denna sektor varit utsatt för en väldig politisk attack, främst förstås från borgerliga partier, men nu även tyvärr även från regeringen. Under denna period har miljoner 147 Prot. 1988/89:129 kronor omfördelats från offentlig till privat sektor. Samtidigt har det förts en åtstramningspolitik som har drabbat den offentliga sektorns kvalitet. Det har kommit larmrapport på larmrapport i massmedia. Det handlar om allt från trasiga skolböcker, fallfärdiga skollokaler, köer inom sjukvården och äldre som inte får någon hemtjänst. Jag tycker att Anne Wibble redovisade de brister och de problem som finns på ett bra sätt. Däremot tycker jag inte att slutsatsen och analysen av orsaken var speciellt bra. Om det är brist på platser och personal, om de offentligt anställdas löner har släpat efter och underhållet av lokaler har släpat efter, kunde det inte ligga nära till hands att tro att det beror på brist på ekonomiska resurser, och att man av den anledningen inte skall ta ännu mer pengar från kommunerna? Ett av de stora problemen är svårigheten att rekrytera personal. Det finns flera anledningar till det. Att arbetet inom den offentliga sektorn är tungt och lågavlönat, att det till största delen utförs av kvinnor och därmed inte uppskattas till sitt fulla värde är några av skälen. Jag hade tänkt citera en artikel som Lillemor Arvidsson, ordförande i Kommunalarbetareförbundet, har skrivit. Men jag skall inte göra det, för det drar ut för långt på tiden. Det hade kanske annars varit nyttigt att höra den artikeln. När regeringen i propositionen och finansutskottets majoritet i betänkandet talar om att den kommunala konsumtionen skall begränsas till I 26 och att de stora och omvälvande förändringar som den kommunala verksamheten står inför de närmaste åren skall ske genom effektiviseringar inom gällande ekonomiska ramar, har jag faktiskt svårt att riktigt tro på att man vet hur verkligheten ser ut. Äldreberedningens förslag kommer, om det så småningom går igenom, att innebära mycket stora förändringar inom sjukvård och äldreomsorg. Hur tror ni i utskottsmajoriteten att landstingen skall kunna avstå tillräckliga resurser till kommunerna för detta? Ta som exempel gruppboendet för senildementa! För detta saknar landstingen redan i dag resurser. Det är kanske en av anledningarna till att man vill flytta över ansvaret till kommunerna. Men varifrån skall pengarna tas? Kraven på en begränsad kommunal konsumtion slår direkt emot löneutvecklingen inom den offentliga sektorn. Jag tycker att det skulle vara intressant att höra vad utskottets företrädare har att säga om betydelsen av en stark offentlig sektor och hur ni socialdemokrater tänker er att man skall locka människor att arbeta inom skolan, vården och omsorgen i framtiden. Som en motvikt till denna negativa bild vill vi i vpk utveckla den offentliga sektorn till att bli just den garant för demokrati och rättvisa som den faktiskt var ämnad till när den en gång växte fram i arbetarrörelsens kamp för bättre villkor. Vi vill satsa pengar på ett kommunal investeringsprogram för att klara de efteratta behoven. Vi menar att kommuneras ekonomi måste bli så bra att man har råd att betala rimliga löner och att skapa bra arbetsförhållanden för sin personal. Det kostar pengar, givetvis. Men pengar saknas inte i Sverige i dag. Det är fördelningen av pengarna som det är fel på. Jag har redan stått här i talarstolen flera gånger detta år och sagt ungefär samma sak som nu. Faktum är att hittills har inte någon sagt emot mig på den punkten. Herr talman! Jag skulle också här vilja höra från utskottets företrädare varför man inte bara accepterar försämringar inom den offentliga sektorn, utan t.o.m. aktivt bidrar till att försämra den. Från vpk:s sida har vi ställt krav Prot. 1988/89:129 dels på en engångsskatt, dels på en permanent vinstskatt på företagens 6 juni 1989 vinster uppgående till 10 miljarder. Vi tycker inte heller att man kan ställa snäva effektivitetskrav, om effektiviteten på den offentliga sektorn enbart mäts i ekonomiska termer. Det finns studier som talar om effektivitet, men det är mycket svårt att förstå riktigt vad som menas. Jag skall inte ta upp många exempel, det kanske kommer att finnas anledning att göra det sedan. Vi tycker att de specialdestinerade statsbidragen skall vara kvar, så att man får en jämn utveckling i alla kommuner. Jag kommer från Västerbottens län. I Västerbotten finns de i folkmängd räknat tre minsta kommunerna i landet. Vi har också de till ytan största kommunerna i landet. Till det kommer en sned åldersstruktur, med en relativt sett äldre befolkning än landet i övrigt i några av dessa kommuner. Då räcker det inte med skatteutjämningsbidrag. Det behövs också specialdestinerade statsbidrag. Också de barn som faktiskt finns i Bjurholms kommun, som är Sveriges minsta kommun, måste få en rimlig möjlighet att ta del av en kommunalt utbyggd barnomsorg. Jag vill citera några rader ur vår reservation på den här punkten: ”Bidragen är ett av statsmakternas instrument för att påverka utformningen och omfattningen av olika verksamheter inom kommunsektorn. Det är inom vissa områden, t.ex. skolväsendet, angeläget att en godtagbar och enhetlig standard kan upprätthållas i hela landet. De specialdestinerade bidragen bidrar också till att stärka ekonomiskt och politiskt svaga gruppers livsvillkor och ekonomiska situation, t.ex. för barn, gamla och handikappade.” k Herr talman! Detta citat, som ingår i vår reservation, är hämtat ur finansutskottets betänkande 1987/88:19. Det var utskottsmajoriteten som hade denna uppfattning den gången. Jag vill fråga Arne Andersson i Gamleby: Varför har ni ändrat er på den här punkten? Varför tycker ni inte längre att dessa saker är viktiga? Den kommunala ekonomin och de olika transfereringarna mellan stat och kommun är onekligen komplicerade. Men det får inte leda till att vi accepterar de nya ekonomiska strömningar som leder till större klasskillnader, som ger sämre möjligheter för vissa grupper att hävda sin rätt, som leder till utslagning av människor från arbetslivet och regionala orättvisor. I vpk vill vi stärka den offentliga sektorn. Vi vill öka de enskilda människornas igheter till inflytande. Vi vill att kommunerna skall ha ekonomiska möjligheter att hålla i gång den offentliga sektorn. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de reservationer till betänkandet som vi från vpk har undertecknat.

Herr talman! En mycket liten sak. För undvikande av alla missförstånd vill jag bara tala om för Maggi Mikaelsson att folkpartiet icke har föreslagit några indragningar av medel från kommunsektorn. Det verkar som om hon trodde det.
Herr talman! De specialdestinerade bidragen vill vpk behålla, sade Maggi Mikaelsson. De leder till utjämning mellan kommunerna. Jag ber Maggi Mikaelsson att läsa Jan Thore Pedersens rapport om statsbidrag till kommunerna. Han visar på ett oantastligt sätt att skillnaderna blir större, inte tvärtom, som Maggi Mikaelsson försökte låta påskina. Läs rapporten!

Herr talman! Till Anne Wibble vill jag säga att jag inte har påstått att ni vill göra indragningar i den kommunala ekonomin. Däremot anser ni helt uppenbart att den offentliga sektorn är för stor, och ni vill minska den. Ni vill öka de privata inslagen. Det har jag alldeles klart för mig efter att ha tagit del av era åsikter i övrigt. Till Rune Rydén vill jag sedan kontra med att säga att det finns andra skrifter som jag kan rekommendera honom att läsa. Men det är väl som med Ivar Franzéns och Rune Rydéns replikskifte, att vi kanske skall ta den diskussionen efteråt.
Herr talman! Vill Maggi Mikaelsson verkligen säga att det är ett riktigt sätt att ha specialdestinerade bidrag på skillnaden mellan Sjöbo och Pajala kommuner, en skillnad som är i storleksordningen 10 000 kr. per invånare? Är det en sådan skillnad som bidragen är till för att skapa?
Herr talman! Jag vet inte om Rune Rydén har varit i Pajala, men det har jag varit.

Herr talman! Det är miljöpartiet de grönas uppfattning att det finns en schizofren inställning till kommunerna och den kommunala självbestämmanderätten. Den senare hyllas i de flesta fall, men när det kommer till ekonomin då kommer pekpinnen fram, som om man menar att kommunerna inte kan ta ekonomiskt ansvar. Det är viktigt, menar miljöpartiet, att skilja mellan vad en kommun får göra och vad man kan tycka att det är önskvärt att den gör. Under de senaste åren har allt fler uppgifter i samhället lagts över på kommunerna, och det ser ut att bli mycket mer av det slaget. Vii miljöpartiet ställer oss bakom denna utveckling. Det är viktigt att beslut fattas så nära de berörda som möjligt. Påverkansmöjligheterna ökar ju på det sättet. Därför blir det underligt när riksdagen kommer med förmaningar om i vilken takt som man anser att den kommunala ekonomin får lov att expandera. Ett skattestopp i moderat tappning är fullkomligt orimligt. Vi ser juattstora delar av den offentliga sektorn i dag styrs av två starka tendenser i det svenska samhället. Den ena är att det nu föds mycket fler barn än tidigare, och den andra tendensen är att det svenska folket ett tag till kommer att få allt fler äldre. Möjligen kan den senare tendensen brytas, när de generationer som har växt upp i en alltmer försmutsad miljö kommer upp i medelåldern och kanske dör tidigare än vad man gör i dag. Därför tycker jag att det som Ivar Franzén tog upp om livsstilens betydelse var intressant. Jag Prot. 1988/89:129 tror att det på sikt finns utomordentligt stora möjligheter att spara pengar 6 juni 1989 inom den offentliga sektorn, om vi själva börjar lägga om vår livsstil på ett sådant sätt att vi äter riktigare, dricker bättre och kör försiktigare i trafiken. Det är inte bara de här sakerna som kommer att påverka den kommunala ekonomin framöver. Vi vet att man i storstäderna har oerhört stora miljöproblem på grund av trafiken. Det kommer att kosta utomordentligt mycket pengar att i storstäderna komma till rätta med dessa problem. Därför har vi föreslagit en miljöoch trafikavgift, som vi kommer att debattera i morgon. Dessutom vet vi att de kommunala vattenoch avloppssystemen står inför en nära nog total renovering i de flesta kommuner. Det kommer också att kosta fantastiskt mycket pengar. Därför ser det ut att vara väldigt svårt att säga hur mycket kommunernas ekonomi får lov att expandera. Det måste ju avgöras av de faktiskta förhållandena i kommunerna. Det går inte att sitta i riksdagen och säga: Aja, baja, inte mer än 1-2 2 eller ingenting alls! Det är naturligtvis de faktiska omständigheterna som fäller avgörandet var man hamnar någonstans. Vill man klara vattenoch avloppsproblemen, måste man lösa dem, såvida inte människor skall fara illa av det vatten de dricker. Man måste lösa problemen till följd av trafiken i storstäderna, om man vill att människor skall få behålla sin hälsa och om man inte vill att kulturskatter och annat skall vittra bort av avgaserna, osv. Detta gör att vi måste överlåta den kommunala ekonomin med förtroende till de folkvalda i våra kommuner. Vi måste kanske återigen se över skattesystemet, så att kommunerna får tillbaka sin beskattningsrätt för företag och fastigheter för att långsiktigt kunna klara de arbetsuppgifter som de har. Miljöpartiet har också föreslagit att det med hjälp av höjda energiskatter skall vara möjligt att sänka arbetsgivaravgiften inom vård och omsorg. Det kan också positivt påverka kommunernas ekonomi. Kommunerna med den service som de kan ge är ju basen för industriernas möjligheter att verka. Därför är det rimligt att företagen betalar skatt i de kommuner där de bedriver verksamhet. Miljöpartiet är också för att man skall se över de specialdestinerade bidragen och hellre i princip ger bidragen i klump. Samtidigt måste man se till att det finns garantier för att kommunerna följer de lagar och förordningar som finns, dvs. att man kan garantera ett minimum som ligger inom lagens gränser. Det är miljöpartiet de grönas mening att frågan om den kommunala skatteutjämningen är viktig. Därför menar vi att frågan måste tas upp på nytt. Vi vill att en utredning skall vara inriktad på att bygga upp ett interkommunalt skatteutjämningssystem, där kommunerna själva svarar för omfördelningen. Frågan om de statliga bidragens framtid bör också utredas och då ses över i samband med att företagsskatten och fastighetsskatten erläggs i kommunerna. Vi tycker att det är svårt att acceptera den nu utvidgade särskilda skatteutjämningsavgiften, som speciellt drabbar kommunerna i Stockholmsområdet. Vi anser, som jag har sagt tidigare, att det är viktigt med en 151 arbetar med sin budgetprocess komma med den här formen av skatteutjämning anser vi är att utsätta kommunerna för dramatiskt ändrade ekonomiska villkor. Det är inte schyst. Den behövliga utjämningen skall inte bedrivas i former som upplevs som stötande och som kan leda till onödiga motsättningar mellan rika och fattiga kommuner. Det talas väldigt mycket om den kommunala produktiviteten och om vad som händer i kommunerna. Då talar man mycket om det som sker i vården. Samtidigt har vi fenomenet att antalet sjuka stadigt ökar — vi har många fler sjukskrivningar nu än tidigare. Det kommer också att påverka det antal människor som jobbar inom vården. Jag tror dessutom att det är väldigt svårt att på ett rationellt och vettigt sätt mäta produktiviteten inom vården. Det står visserligen i en del böcker att man kan göra det, men jag drar det verkligen i tvivelsmål. Man kan sitta bakom skrivbord och filosofera om detta, men i praktiken kan man inte springa runt och tömma pottor med ökad hastighet, för då skvimpar det över. Då blir det obehagligt, och man får springa efter med svabben. Det är alltså inte så enkelt att öka snabbheten och produktiviteten på det här området. Med det anförda vill jag yrka bifall till de reservationer som miljöpartiet de gröna står bakom i detta betänkande.

Herr talman! Rune Rydén och Ivar Franzén inledde sina huvudanföranden med att tala om att de skulle begränsa sig. Jag konstaterar att den tid som de sparade tog de i stor utsträckning igen i replikomgången. Det var ganska bra, för replikskiftet var i viss mån klargörande. Finansutskottets betänkande nr 29 är betitlat ”Den kommunala ekonomin”, vilket också ansluter till proposition 150, avsnittet Kommunernas ekonomi. Egentligen är det en mycket pretentiös rubricering, eftersom kommunernas ekonomi är väldigt mycket mera än det som berörs i propositionen och utskottsbetänkandet. Det finns skäl att kortfattat redovisa något om utvecklingen de senaste åren när det gäller statens transfereringar till kommunsektorn och de förändringar som beslutats. Med den stora ekonomiska omslutningen i den kommunala verksamheten är det självklart att ekonomin i kommunerna har stor, för att inte säga avgörande betydelse i den totala samhällsekonomin. Lika självklart är det att regering och riksdag fattar beslut som gör att synkroniseringen med den totala ekonomin blir så god som möjligt. I bidrag från staten och socialförsäkringssektorn utbetalades 69,3 miljarder år 1987, i år 1989 överfördes 74,1 miljarder och för år 1990 beräknas 77,4 miljarder att överföras. Härtill kommer att skatteinkomster för kommunerna beräknas öka med ca 10 96 i år och med 11,5 20 nästa år. Detta är genomsnittligt sett. En del kommuner kommer att öka skatteintäkterna med avsevärt större procenttal, bl.a. kommunerna i de överhettade områdena. Man kan säga att kommunernas ekonomi generellt sett är hygglig, för att inte säga god. Men det finns markanta undantag från den regeln. De senaste åren har omfattande insatser gjorts för att utjämna kommunalskatterna mellan landets kommuner. Trots detta kvarstår stora och betydan de skillnader. Skillnaden mellan den kommun som tar ut högst kommunalskatt och den som tar ut lägst kommunalskatt ligger i år närmare 7 kr. För att öka effektiviteten i skatteutjämningssystemet föreslås nu två åtgärder. Den betalning som kommunerna gör till skatteutjämningssystemet sker fortsättningen endast på grundval av den egna skattekraften. Dessutom föreslås utvidgning av den särskilda skatteutjämningsavgiften så, att alla kommuner som inte får skatteutjämningsbidrag får vara med och betala. De steg som föreslås kommer bättre att återspegla nivån på service och kvalitet snarare än skattekraften hos invånarna. Om man så vill är förslagen ett avsevärt bidrag till en bättre fördelningspolitik. En viktig del i propositionen och i utskottsbetänkandet är förslagen som innebär tryggande av en fortsatt snabb utbyggnad av barnomsorgen. Därför föreslås en kraftig förstärkning av statsbidragen till barnomsorgen. Förstärkningen uppgår till 900 miljoner. Ett särskilt bidrag införs till de kommuner som står för längst öppethållande i barnomsorgen. Detta gynnar i första hand yrkesgrupper med obekväm arbetstid. Den utbyggda barnomsorgen är viktig för de kvinnor som önskar göra en insats på arbetsmarknaden men som i dag hindras av bristen på barnomsorg. Det är viktigt, inte minst i tider med arbetskraftsbrist, att kommunerna ges stimulanser för att forcera utbyggnaden av barnomsorgen. Så några kommentarer till motioner om de kommunala frågorna. När det gäller de kommunala frågorna är meningarna mellan partierna mycket delade. Det finns inte några politiska block när det gäller de kommunala frågorna. Detta tar sig uttryck i att det sällan finns några gemensamma reservationer i de betänkanden från finansutskottet som gäller de kommunala frågorna. De senaste åren har det emellertid funnits gemensamma borgerliga reservationer om att avskaffa bidragen som ger kommunerna kompensation för den slopade kommunala företagsbeskattningen och den slopade kommunala garantibeskattningen. Man har tänkt sig att dessa bidrag skulle finansiera det borgerliga förslaget om ett allmänt vårdnadsbidrag. I årets betänkande — FiU29 — har centern hoppat av denna gemensamma borgerliga reservation. Ivar Franzén kanske senare kan redovisa om det beror på att vårdnadsbidraget har fallit som gemensamt förslag eller om det beror på den mycket starka kritik som riktats mot att beröva kommunerna denna kompensation. Det finns motioner i vilka man kritiserar att storstäderna skall förlora kompensationen för den slopade kommunala företagsbeskattningen, och det finns motioner — bl.a. en moderat av Jens Eriksson och Inger René — där man kräver att kommunerna skall få full kompensation för den slopade garantibeskattningen av fastigheter. Det råder alltså delade meningar även i den frågan, där enighet tidigare fanns mellan de borgerliga partierna. Observera också att när beslutet fattades om att den kommunala garantibeskattningen skulle avskaffas ansåg ett enigt finansutskott att kommunerna skulle få full kompensation för det. Moderaterna skiljer sig helt från de övriga partierna i riksdagen därigenom att man är det enda parti som vill ha nolltillväxt i de kommunala utgifterna. För att åstadkomma detta föreslås en generell neddragning av statsbidragen med ca 8,5 miljarder. Alla specialdestinerade bidrag skall enligt förslaget sammanföras till ett generellt, från vilket nedskärningarna skall göras. En innebörd av detta är att man slipper peka ut något speciellt bidrag som skall skäras ned. Moderaterna accepterar inte någon form av skatteutjämningsavgift — varken den allmänna eller den särskilda skatteutjämningsavgiften. Det må då konstateras att den särskilda skatteutjämningsavgiften i princip accepteras av centern, vpk och miljöpartiet. Moderaterna är också ensamma om att kräva ett kommunalt skattestopp. Moderaternas förslag om ett kommunalt grundavdrag för barn innebär ytterligare inkomstbortfall. Enligt mina överslagsberäkningar innebär moderaternas förslag att kommunerna förlorar i runt tal 6,5 miljarder kronor: samma siffra har Ivar Franzén redovisat i sitt inlägg. Folkpartiets resonemang om specialdestinerade och generella bidrag liksom om den allmänna inriktningen av den kommunala ekonomin överensstämmer i stora delar med vad som sägs i kompletteringspropositionen. Det är svårt att se vad som skiljer reservationen från folkpartiet, centern och miljöpartiet, från propositionen och majoritetstexten. Folkpartiet betonar dock särskilt sjukvården, som måste få öka med 2 96. Folkpartiets syn på utformningen av statsbidragen till barnomsorgen gör att man avvisar en del av höjningen av skatteutjämningsavgiften med 9 öre per skattekrona. Den särskilda avgiften avvisar man på principiella grunder — man talar om straffskatt på lågskattekommuner. Om den kommunala skatteutjämningen skall göra skäl för namnet måste, som jag tidigare nämnt, de rika kommunerna avstå en del samtidigt som de fattigaste kommunera får förstärkning. Under beredningen av detta ärende i utskottet har skrivelser inkommit, bl.a. från Jönköpings kommun; det har i någon mån antytts av Rune Rydén i hans inlägg. Jag vill på den punkten citera slutklämmen i skrivelsen från Jönköpings kommun. Jag gör det av det skälet att det är väldigt olika meningar i landet om det som nu händer, nämligen att ett större antal kommuner får vara med och betala i skatteutjämningssystemet. När en kommun ute i landet ändå anför de här synpunkterna finns det vissa motiv för att göra det från deras synvinkel sett. Man menar att Stockholms kommun nu stämmer upp stora klagokörer — det gäller naturligtvis inte bara Stockholms kommun; de flesta kommuner som är drabbade har naturligtvis samma kritiska synpunkter. Man säger: Om Jönköpings kommun hade samma skattekraft som Stockholm per invånare skulle vår skatteintäkt öka med ca 285 milj.kr. per år. Om vi hade Göteborgs skattekraft skulle ökningen vara ca 100 milj.kr. eller ca 10 20. Detta anför man i skrivelsen till utskottet. Man tillägger: — för att inte tala om Djursholm, Solna, Lidingö. Hade vi samma skattekraft som de kommunerna skulle vi få en intäktsökning på ca 40 90. Samtidigt får faktiskt den typen av kommuner väl så mycket i statsbidrag som övriga kommuner. Det är klart att det finns skäl att se över den fördelningen. Det är också ett steg som nu har tagits i det förslag som regeringen lagt fram och som förordas i finansutskottets betänkande. Men det skall också sägas att storstäderna — icke minst Stockholm — har problem som inte flertalet andra kommuner har; — Prot. 1988/89:129 det har nämnts här tidigare. Det är frågor som rör den sociala sektorn, det Gjuni 1989 gäller trafikplaneringen, m.m. I de avsnitten är det naturligtvis angeläget att man utröner kostnaderna för dessa kommuner och att resultatet av den utredningen läggs med i vågskålen i fördelningssammanhang i framtiden, bl.a. när det gäller skatteutjämningen. Jag vill också komplettera genom att säga att Jönköpings kommun delar uppfattningen att kommunerna i glesbygden behöver extra stöd — detta gäller flertalet av de kommuner ute i landet som hört av sig — och att Jönköpings kommun är beredd att svara för sin del vid fördelningen, men man kräver att alla skall hjälpa till, även de rika kommunerna. I samband med omläggningen förra året fick kommunerna i södra Sverige avstå resurser till kommunerna i norra Sverige. De rika kommunerna utanför skatteutjämningssystemet berördes inte. Om Jönköpings kommun hade Stockholms skattekraft skulle inkomsterna öka med 24 96. Skulle Jönköpings skattekraft motsvara den i Danderyd, Solna eller Lidingö skulle intäktsökningen uppgå till 40 96! Det är med andra ord inte enbart sparsamhet med utgifterna som gör att dessa kommuner kan hålla en låg skatt. Det finns alltså ett berättigat krav på att alla kommuner skall vara med och betala. Den särskilda skatteutjämningsavgiften innebär just detta. Med regeringens förslag ökar antalet kommuner som nu får vara med och betala från 6 till 38. Det är klart att alla de som nu får denna ökade pålaga reagerar och kanske tycker att det kunde varit annorlunda. Jag skall inte ytterligare kommentera övriga motioner. Jag vill i det sammanhanget hänvisa till utskottsbetänkandet. Herr talman! Jag yrkar till sist bifall till hemställan i utskottsbetänkandet och avslag på de till betänkandet fogade reservationerna. Innan jag lämnar talarstolen vill jag dock mycket kort kommentera Rune Rydéns och Ivar Franzéns inlägg och i någon mån även Anne Wibbles. Rune Rydén började med att säga att beredningstiden var för långt framskriden och det var för sent för kommunerna. Jag delar inte den åsikten. Jag tror att kommunerna är väl införstådda med detta förslag och att deras budgetplanering för nästa år visserligen pågår men ändå är beredda på de förändringar som riksdagen nu kommer att besluta om. Jag delar Ivar Franzéns mening om effektiviteten i kommunerna. Denna fråga har också Carl Frick varit inne på. Ivar Franzén, det går inte att resonera på det sätt som ni och moderaterna gör, nämligen att enbart hänvisa till att man skall öka produktiviteten i kommunerna och att statsbidragen skall minska vilket skall framtvinga bättre produktivitet. Det går inte att jämföra utvecklingen i den kommunala offentliga sektorn med det som sker i den privata sektorn. Tyvärr är för närvarande också produktivitetsutvecklingen i den privata sektorn inte särskilt hög, tråkigt nog. Också där måste förändringar till för att öka produktiviteten. Jag tror också att vi måste skaffa speciella mätmetoder för att undvika de ständigt återkommande resonemangen om låg produktivitet i den offentliga sektorn. Jag tror nämligen att man har för dåliga mätmetoder och att moderaterna och andra partier har tagit sig an detta avsnitt för att ha det som slagträ i denna debatt. Anne Wibble, visst är det trist med personalsituationen inom den 155 Prot. 1988/89:129 offentliga sektorn. Jag kan i och för sig dela den åsikten. Samtidigt tror jag inte att Anne Wibble eller någon annan vill vara med och styra lönepolitiken i det sammanhanget. Det måste överlåtas till parterna på området. Några andra speciella förslag för att motverka de här problemen har faktiskt inte något av de borgerliga partierna anfört, i varje fall inte några bärande förslag som skulle påtagligt förändra någonting i dessa sammanhang.

Det är ingen annan som har drivit fram utvecklingen på det här området. Socialdemokratin är naturligtvis fortfarande beredd att fortsätta att verka för den väl fungerande offentliga sektorn. Den är ett viktigt led i fördelningspolitiken och socialpolitiken i det här landet. Jag är litet förvånad över att Maggi Mikaelsson ställer frågor av det slag som hon nu har gjort.

Herr talman! Jag tror att jag för tredje gången skall upprepa att det är de 9 öre i höjt skatteutjämningsavgift som vi avvisar. Det är inte de ytterligare pengarna till barnomsorgen. På den punkten har vi tvärtom hävdat att det kommer att gå åt mer pengar än vad regeringen anvisar. Det var det. Arne Andersson i Gamleby kom fram till att kommunernas ekonomi är god. Ja, det kan så vara. Den kommer att bli mycket sämre, det kan jag garantera, när de förslag som riksdagen skall fatta beslut om i morgon har blivit genomförda. Arne Andersson sade ändå några intressanta saker som gällde utbudet av arbetskraft. Han talade om att forcera utbyggnaden av barnomsorgen. Jag tror att det är mycket viktigt för att få personal och för att tillfredsställa människors önskemål om barnomsorg. Enligt folkpartiets uppfattning kommer detta icke att gå att genomföra om man inte kompletterar den kommunala utbyggnaden med enskilda dagis. Jag skulle vilja fråga Arne Andersson om han inte också börjar förstå detta snart. Då skulle man faktiskt få fler människor som kan ta arbete. Ett annat förslag som vi i folkpartiet har framfört är att uppmana kommunerna att inrätta fler heltidstjänster. Det finns ganska många människor som i dag arbetar deltid men som skulle vilja ha heltidsanställning. Ännu fler skulle säkerligen vilja ha heltidsarbete om folkpartiets förslag om lägre skatt på inkomstökningar går igenom. Då skulle man också få flera människor till viktiga uppgifter inom vård, omsorg och utbildning — alla uppgifter som till stor del sköts av den kommunala sektorn. Tyvärr har socialdemokraterna avvisat det förslaget, och som enda lösning förefaller de vilja föreslå en höjd löneskatt, som ju inte löser något problem alls. Arne Andersson sade också att folkpartiets inriktning inte skiljer sig så mycket från socialdemokraternas. Ja, då måste ni ha ändrat er väldigt kvickt sedan betänkandet skrevs. I den reservation där vi hänvisar till vår partimotion bygger vi nämligen mycket tydligt resonemangen på den inre och den yttre reformationen. Jag skulle välkomna om Arne Andersson har ändrat sig och faktiskt börjar förstå att den här typen av förändringar krävs. Men jag är inte riktigt säker på att det var det han menade. Jag skulle — Prot. 1988/89:129 uppskatta om han kunde klart och tydligt tala om huruvida han är för 6 juni 1989 enskilda alternativ eller inte. Herr talman! Får jag slutligen ställa en fråga till Arne Andersson. Ivar Franzén sade nämligen på slutet något som jag undrar om socialdemokraterna håller med om, nämligen att energiskatten skall användas till att sänka skatten på arbete. Då måste ni tyvärr jobba ganska hårt i natt. Ni måste nämligen skriva om det betänkande som vi skall kande. behandla i morgon. I det står nämligen att energiskatterna ingår i ett åtstramningspaket. Jag rekommenderar viss intern överläggning mellan de avtalsslutande parterna.
Herr talman! Arne Andersson i Gamleby talade om att det var stora skillnader i kommunalskatterna och att de behövde utjämnas. Jag vill påpeka att vi moderater har varit klara förespråkare för att man skall ha en utvidgad skatteutjämnning. Vi anser att det är skillnaden i skattekraft och kostnader mellan olika kommuner som inte är tillfredsställande. Vi menar att man måste förändra den beräkningsgrund som man använder, så att hänsyn tas till skatteunderlaget, befolkningssammansättningen och kostnadsläget, som kanske är de mest avgörande faktorerna. Dessutom vill vi ha kvar 102 procentsnivån av egen skattekraft och inte sänka nivån till 100 96, som socialdemokraterna införde i fjol. Jag skulle också vilja beröra frågan om de specialdestinerade bidragen, som Arne Andersson inte berörde i någon större utsträckning. Jag har dock i klart minne den debatt som vi förde för tre år sedan, då det fanns en ganska stor förståelse för en förändring av de specialdestinerade bidragen. Detta har vi hört mycket litet om i dag. Är det så att socialdemokraterna helt och hållet har lämnat den tidigare uppfattningen och nu vill ha kvar dem oförändrade, eller finns det någon som helst förståelse för den uppfattning som jag, Anne Wibble och Ivar Franzén har framfört i debatten i dag? Vi anser nämligen att det är en av de vägar som man måste gå för att förändra den ekonomiska situationen för kommunernas del, att förändra de specialdestinerade bidragen, göra ett klumpbidrag och sedan låta kommunerna själva bestämma om omfattningen av verksamheten. Vad gäller Robin Hood-skatten vill jag bara säga att den i den nu föreslagna formen innebär en mycket radikal indragning för vissa kommuner. För exempelvis Danderyds kommun innebär den att 30 96 av skatteintäkterna dras in till staten. Man kan fråga sig om det är rätt och riktigt att göra det — i synnerhet så här sent. Arne Andersson! Jag tycker inte det är rimligt att nu, i juni månad, behandla ett förslag som har en så avgörande betydelse för i varje fall vissa av Sveriges kommuner. Det kanske finns vissa kommuner som det inte har så stor betydelse för, som Arne Andersson påpekade i sitt inlägg, men för några är det alldeles avgörande. Vi från moderat håll och de övriga oppositionspartierna kunde ju redan i januari månad presentera våra förslag. Varför kunde inte regeringen då lägga fram sina? Det är möjligt att det behövs bättre mätmetoder, men de som finns är de bästa som finns för närvarande, och de visar klart på den sjunkande 157 produktiviteten i den kommunala sektorn.
Herr talman! Jag gjorde en, som jag tycker, fullständig redovisning av orsakerna till att vi inte nu yrkade på avskaffande av kompensationen för garantiskatter och för juridiska personer. Det gjorde jag ju i mitt anförande, och sedan hänvisade jag bara till detta. Det är alldeles onödigt att Arne Andersson i Gamleby här försöker skapa bilden av meningsskiljaktigheter mellan folkpartiet, moderaterna och centern på de punkter där vi är helt överens — även om det finns en och annan småsak som vi inte är helt eniga om. Sedan tyckte jag nästan Arne Andersson blev litet oärlig. Han beskrev en utveckling där kommunerna får mer och mer, men nämnde inte ord om att socialdemokraterna de senaste tre åren har dragit in ca 20 miljarder kronor från kommuner och landsting och praktiskt taget brandskattat dem. Vi behöver inte skriva om några betänkanden, för det står faktiskt redan nu på två ställen att energiskatterna skall ses som ett led i ett handlingsprogram för att höja skatten på energi och sänka skatten på arbete. Detta finns klart dokumenterat i betänkandet. När det gäller regeringens förslag i kompletteringspropositionen vill jag påminna Arne Andersson om att det var 4,4 miljarder kronor som kommunerna skulle belastas med — ytterligare en sak som han i ärlighetens namn borde ha omnämnt, om han skall göra en redovisning av hur regeringen hanterar kommunerna. Den arbetsmiljöavgift som nu finns kvar kommer när den kommer till utförande och går till rehabilitering, kompletterande utbildning osv. tveklöst att vara en resurs som ger mycket god återbäring hos kommunerna — det vill jag gärna understryka.

Herr talman! Det förvånar mig att Arne Andersson i Gamleby blir förvånad över mina frågor. Mina frågor beror ju faktiskt på de signaler som ni ger från utskottsmajoritetens, socialdemokratins och regeringens sida, inte bara med anledning av detta betänkande. Uppenbarligen finns det problem inom den offentliga sektorn och inom den kommunala ekonomin. Det är problem att rekrytera personal, det är svårt att få folk till de tjänster som finns. Samtidigt aviseras stora förändringar i framtiden, barnomsorgen skall byggas ut till 1992 osv., osv. De recept som ni har för att klara av det här är att man skall begränsa konsumtionsökningen till 1 26 och effektivisera verksamheten. Jag tycker, Arne Andersson, att detta tyvärr tyder på en ganska dålig verklighetsuppfattning. Jag undrar fortfarande om detta är de enda recept som ni har att komma med för att komma till rätta med t.ex. bristen på personal inom vård och inom barnomsorg. Dessutom fick jag inte svar på frågan om de specialdestinerade statsbidragen, där ni uppenbarligen har börjat ändra ståndpunkt sedan ni gjorde uttalandet i det betänkande som jag läste innantill ur — det har vi också med i vår reservation. Slutligen kan jag inte låta bli att kommentera detta om att en utbyggd barnomsorg skulle vara bra för kvinnorna. Är det inte litet, litet bra också för papporna?

Herr talman!

Samtidigt vet jag inte hur det egentligen skall kunna bli så stora ekonomiska vinningar. Även privatanställda skall ju ha en hygglig lön osv., eller hur? Även om man kan tänka sig en effektivisering, kan det inte bli några astronomiska belopp av detta, så vinsten kan inte bli särskilt stor. Jag vill betona att man i vissa kommuner har gjort undersökningar på andra områden än barnomsorgen, där det visat sig att privata initiativ inte klarar av konkurrensen med redan befintlig kommunal verksamhet när man på lika villkor lägger anbud på vissa verksamheter. Det finns sådana exempel, så det är inte helt självklart att detta är lösningen i alla sammanhang. Jag delar meningen att det är angeläget att förändra halvtidstjänster till mera heltidstjänster, som Anne Wibble talade om. Det är väl också sådant som parterna ute på fältet måste lösa. Det är svårt att från centralt håll ge pekpinnar i sådana sammanhang. När det gäller energiskatten frågade Anne Wibble om jag delar Ivar Franzéns meningar. Det gör jag inte. Jag hoppas att hon därmed har fått sitt svar. Således behöver man inte göra några förändringar i morgondagens förslag till kammaren. Rune Rydén talade om de specialdestinerade bidragen. Som det står i propositionen finns det anledning att göra justeringar i dessa sammanhang, och det pågår också ett sådant arbete. Men vi vill inte göra som moderaterna och helt ta bort de specialdestinerade bidragen och samtidigt dra ner den totala ekonomiska överföringen till kommunerna, som i årets förslag från moderaterna ändå belöper sig till 6,5 miljarder kronor. Jag tycker nästan det är bedrägligt beteende när moderaterna går ut och ger en föreställning om att det här skulle lösa ekonomiska problem i kommunerna. Det stämmer inte, herr Rydén!

Herr talman! Några fördelar med enskilda alternativ tycker jag att Arne Andersson i Gamleby borde ha lärt sig vid det här laget. De förekommer ju ganska ofta i debatten om kommunal verksamhet. Inom t.ex. barnomsorgen finns det många fler exempel på saker som har lyckats i enskild regi än motsatsen. Jag kan nämna några fördelar. Man får en chans att behålla personalen. I dag är det, som Arne Andersson säkert vet, många förskollärare och barnskötare som lämnar sitt yrke därför att förhållandena av olika skäl är så besvärliga. I enskild regi finns det en större chans att behålla Prot. 1988/89:129 personalen. Personalen som finns kvar får också större möjligheter att välja arbetsgivare. Det tror jag är en frihet som många anställda inom barnomsorgen gärna vill ha. Den skulle skapa en bredare och bättre arbetsmarknad för dem. Enskilda alternativ skulle tillföra ytterligare en fördel, nämligen möjlighet att välja och jämföra. Det skulle exempelvis föräldrar kunna göra. Som kommunalpolitiker eller annan intressent skulle man faktiskt kunna jämföra och se vilka verksamheter som utfaller bäst under skilda omständigheter. Detta, Arne Andersson, kallas för konkurrens. Den omhuldas med värme, tror jag, av flertalet av kammarens ledamöter i fråga om allting annat än barnomsorg, vård och utbildning. Det är mycket märkligt att man inte genom konkurrens skall få en chans att visa vad man duger till också inom de sociala omsorgerna. Till slut, herr talman, noterar jag att Arne Andersson ingenting sade om den strategi som socialdemokraterna måste skaffa sig framöver för att undvika det val mellan pest och kolera som man annars hamnar i.